Fru talman! Isak From har frågat mig vad jag avser att göra för att öka driftsäkerheten i både det fasta och mobila nätet så att befintlig och ny befolkning kan känna trygghet och veta att det går att komma fram till SOS Alarm den gång man behöver. Marie Nordén har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att trygga bredbandsutbyggnaden och utvecklingen också i landets fattigaste kommuner. Jag har valt att besvara interpellationerna i ett sammanhang. Jag håller med Isak From om att det är allvarligt med avbrott i de elektroniska kommunikationerna, inte minst eftersom samhällsutvecklingen har skapat ett allt större beroende av elektronisk kommunikation och av att de fungerar också vid allvarliga störningar. Det är i första hand teleoperatörerna som ansvarar för att de elektroniska kommunikationerna fungerar samt för att förebygga och hantera störningar och avbrott.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 Det går emellertid inte att garantera att avbrott aldrig uppkommer. Stora avbrott orsakas ofta av extremt väder men den vanligaste orsaken till avbrott är att kablar grävs av. För att minska risken för att sådana avbrott uppkommer har Post och telestyrelsen, PTS, utvecklat ett system, Ledningskollen, där entreprenörer och andra kan få uppgifter om vilken kanalisation som finns där grävarbeten utförs. Elektronisk kommunikation är starkt beroende av att elförsörjningen fungerar. PTS planerar därför att under 2012 utreda vilka insatser som kan behövas för att stärka reservkraften. Vid avbrott som fått större konsekvenser eller vid upprepade fel gör PTS alltid en uppföljning tillsammans med operatörer och andra inblandade myndigheter. Operatörerna har också enligt lagen om elektronisk kommunikation en skyldighet att rapportera sådana händelser till PTS. Jag håller med båda interpellanterna om att bredbandstillgängligheten är viktig oavsett var i Sverige man bor. Det har regeringen tydliggjort genom sin bredbandsstrategi. Sverige har jämfört med andra länder en god bredbandstillgänglighet. Det kan man se av den geografiska kartläggningen av bredbandstillgång och användning som Post och telestyrelsen gör på regeringens uppdrag. Årets kartläggning visar att mer än 99 procent av alla hushåll och arbetsställen i Sverige har täckning av bredband via trådbundna och/eller trådlösa nät, vilket internationellt sett är en mycket hög siffra. Andelen hushåll som i dag har möjlighet att få tillgång till 100 megabit per sekund är 49 procent, vilket är en ökning med 5 procentenheter på bara ett år. Antalet hushåll och företag som helt saknar tillgång till bredband uppgår enligt samma kartläggning till ca 800. Regeringens politik bygger på en väl fungerande marknad och att det i första hand är operatörerna som ska tillgodose användarnas behov av bra och prisvärda tjänster. Jag är av den bestämda uppfattningen att statens huvudsakliga roll är att se till att marknaden fungerar effektivt och att det finns goda förutsättningar för att driva verksamhet i hela landet. Men förutsättningarna för att bygga ut bredbandsinfrastrukturen skiljer sig åt i olika delar av landet. Därför måste det offentliga ta ett ansvar där marknaden inte fungerar tillfredsställande och där allmänna intressen inte tillgodoses. Det är mot den bakgrunden som regeringen har fortsatt göra betydande satsningar på bredband. Under perioden 2012-2014 satsar regeringen en halv miljard på bredbandsutbyggnad i områden där det inte är lönsamt för marknaden att bygga ut. Regeringen har även skapat Bredbandsforum där företag, myndigheter och organisationer möts för att tillsammans hitta lösningar som ökar tillgången till bredband i hela landet. När det gäller mobilt bredband kommer PTS tilldelning av tillstånd i det så kallade 800-megahertzbandet att få stor betydelse för bredbandstillgången i glest befolkade områden. I bandet finns nämligen ett täckningskrav som innebär att en av aktörerna ska använda upp till 300 miljoner kronor de närmaste åren för att erbjuda bredbandstäckning till de fasta bostäder och stadigvarande verksamhetsställen som i dag saknar möjlighet till bredband med en hastighet om minst 1 megabit per sekund. Vid sidan av regeringens satsningar har många kommuner valt att själva bidra genom att stödja och underlätta bredbandsutbyggnad, till exempel genom kommunala bredbandsstrategier, genom att underlätta tillträde till kommunal mark samt planera och samordna olika aktiviteter på bredbandsområdet. Men kommunerna behöver hjälp, inte minst av länsstyrelse, landsting och samverkansorgan i länen. Länsstyrelserna, och i vissa fall samverkansorgan och landsting, ska enligt sina regleringsbrev verka för att målen i regeringens bredbandsstrategi nås. Regeringen har dessutom nyligen beslutat att ge PTS i uppdrag att bilda en samverkansgrupp för bredband som bland annat ska arbeta med samordningsinsatser och stöd till kommunernas arbete med it-infrastruktur. Därutöver beslutade regeringens Bredbandsforum så sent som i februari i år att tillsätta en arbetsgrupp som ska verka för att stödja och bistå kommunerna i deras arbete med bredbandsfrågor. Då Isak From, som framställt en av interpellationerna, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav förste vice talmannen att Katarina Köhler i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Jag tror att Anna-Karin Hatt förstår att jag av flera skäl inte är särskilt nöjd, i alla fall inte med hela svaret. Först och främst tycker jag att det är synd att ministern valde att slå ihop dessa två interpellationer eftersom båda är viktiga och hade förtjänat att få diskuteras var och en för sig. Jag vill kortfattat redogöra lite mer för vad Isak From skriver i sin interpellation. Han betonar vikten av att man oavsett var i Sverige man bor ska ha tillförlitlighet när det gäller it och bredband. Man ska ha samma villkor oavsett var i Sverige man lever och verkar. Det är oerhört viktigt att telefonin fungerar för privatpersoner men också för företag och för offentliga förvaltningar. Här finns ett tydligt samhällsansvar, men marknaden har hittills inte klarat att sköta detta. I dag finns märkbara brister, inte bara i fråga om mobiltäckningen. I delar av landet har driftsäkerheten också i det fasta telenätet visat sig vara förvånansvärt låg. Isak From belyser också i sin interpellation svårigheterna för småföretagare, för friluftsliv, för jakt och fiske, för båtliv och turism och över huvud taget för besöksnäringen, särskilt i vår del av landet, alltså i den norra delen av landet. Denna näring är mycket viktig. Eftersom tekniken inte fungerar ser vi gång efter gång att det skapar brister och sådana men för företagandet att man ibland förlorar stora pengar. Framför allt handlar Isak Froms interpellation om tryggheten för människor - att man vet att man via en telefon kan få hjälp om man behöver det. Här finns det för stora brister, inte bara i vår del av landet utan i stora delar av landet. Därför menar jag att ministern gör det enkelt för sig när hon hänvisar till lagen om elektronisk kommunikation där det anges att det är operatörerna som ansvarar för driftsäkerheten.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 Om det är så läser jag det som att det är alldeles uppenbart att det är operatörerna själva som får beakta dessa två delar. Tekniken lär det inte vara något problem med men däremot kostnaderna och att man inte har samma syn på hur väl kostnaderna motsvarar risken för störningar och avbrott. Eftersom ni hänvisar till operatörernas ansvar måste frågan bli: Vad ska regeringen göra åt det faktum att lagen inte fungerar och operatörerna inte uppfyller kraven på driftsäkerhet? Detta skulle jag vilja att ministern svarar på.

Fru talman! Även jag vill tacka ministern för svaret. I dag måste bredband, och möjligheten att vara uppkopplad, surfa på nätet, kommunicera via mejl och webb, precis som telefoni anses vara en grundteknik. Precis som vägar är det en självklar del av infrastrukturen. Det är också en förutsättning för att kunna bo och verka i hela landet. När man i dag kommunicerar med myndigheter, till exempel Försäkringskassan, förväntas man i princip kunna göra det via nätet. Att driva ett företag utan webbsida är omöjligt. Att ha kontakt med kunder, kunna ta betalt, boka och beställa via mejl är en självklarhet. Alla som turistar på orter som Åre, Visby, Funäsdalen, Storuman och Lysekil förväntar sig att uppkopplingen mot nätet ska fungera, och den ska vara snabb, smidig och säker. Precis som ministern säger ligger Sverige långt före flera andra länder. Men det är långt ifrån alla som i dag har en vettig, snabb och säker uppkoppling. Den stora utbyggnaden skedde mellan 2001 och 2007 och finansierades främst med statliga medel, EU-stöd och kommunala insatser. Många valde för att nå största möjliga täckning att ha en radiolänk till telestationer. Nu vet man att denna teknik är otillräcklig. Det är endast med fiber som man kan ha en säker möjlighet att skapa den överföringskapacitet som man kräver, nämligen 100 megabit per sekund. I mitt län Jämtland är det ungefär 30 procent som har tillgång till bredband via fiber. I vissa kommuner har man knappt börjat gräva. I till exempel Östersunds kommun har mer än 50 procent av hushållen tillgång till bredband via fiber. Men det är i glesbygden som det inte grävs i den takt som vi önskar. Där finns nämligen inte marknaden. Där måste någon annan bygga. När Post och telestyrelsen är ute och träffar politiker, tjänstemän och byalag är beskedet tydligt. Man har ett informationsmaterial, eller snarare en powerpointpresentation, som jag tycker känns beklämmande och tragisk. Där ställer man frågan: Var är marknaden, och vad händer när marknaden inte bygger? Svaret är: "Där marknaden inte bygger ut måste de boende själva skapa förutsättningar för att bredband med hög kapacitet byggs ut." Det är så man skriver. Det är tydliga besked från staten och regeringen om vem som har ansvaret för att hela landet ska kunna utvecklas och leva vidare och få den teknik som krävs. Vi tycker inte att det duger, och jag tror inte heller att ministern kan vara nöjd med utvecklingen. Jag säger inte att det inte finns positiva, drivande krafter i många byar. Det finns många starka och intresserade byalag som i kampen för byns överlevnad är beredda att lägga ned mycket tid och resurser. Men jag måste starkt ifrågasätta om det verkligen är de ideella krafterna som ska ta huvudansvaret och kommunerna som i nästa steg ska leverera en nationell vision. Det är inte lite som man förväntar sig av byalagen. De ska mobilisera sina grannar, de ska söka pengar, prospektera, gräva, äga, driva och förvalta byanätet. Detta innebär inte bara att man ska byta organisationsform från ideell förening till en annan form; det ställer också stora krav på byalagets kompetens och kraft att jobba med detta. Den egeninsats på 10 000-20 000 kronor som kommer i form av anslutningsavgiften är också en otroligt stor summa för den enskilde. Jag undrar om ministern inte ser det orättvisa i hur läget ser ut i landet. Tycker inte ministern att vi borde se en annan ansvarsfördelning?
Fru talman! Om jag börjar med det Katarina Köhler säger tror jag att det är viktigt att hålla reda på vad som är vad. Det som Isak From hade interpellerat mig om gällde rena driftstörningar i de nät som finns. Vi har en ansvarsprincip, en närhetsprincip och en likhetsprincip i den svenska lagstiftningen och i samhällets krishanteringssystem som spelar en viktig roll. Detta innebär att kriser i första hand ska hanteras av någon som äger en anläggning. De ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället, och de ska hanteras av den som är närmast till hands så att drabbade och aktörer ska behandlas på ett likartat sätt. Vi vet att det är det som gör att systemet fungerar som allra bäst. Katarina Köhler säger att driftsäkerheten är förvånansvärt låg och att lagen inte fungerar. Det är starka påståenden. Eftersom du säger så skulle jag vilja be dig tala om vad du har för belägg för att det ser ut på det sättet. Vi har en kommunikationsinfrastruktur i Sverige som är omfattande. Det inträffar störningar i den, och de allra flesta avhjälps utan att vi i allmänheten märker det. Ibland uppstår situationer där avbrotten blir mer långvariga. Dess värre går det inte att helt och hållet garantera att sådant aldrig uppkommer. Det kan bero på sådana saker som att en grävskopa råkar gräva av en ledning därför att man inte har använt ledningskollen. Det kan också handla om att man uppdaterar mjukvara. Det finns ett fungerande system i svensk lagstiftning med ansvarsfulla operatörer som har ett egenintresse och som enligt lagen är ålagda att se till att de har redundans i sina system. Det betyder att om en ledning grävs av på ett ställe ska man inom rimlig tid kunna dirigera trafiken en annan väg för att få upp driftsäkerheten. Det som Katarina Köhler beskriver om turismen och svårigheterna för den att operera tolkar jag som att det inte alls handlar om driftsäkerheten i näten. Det handlar om hur väl utbyggda de mobila näten är. Man kan konstatera att 99,98 procent av alla svenskar i dag lever i områden där det är fullt möjligt att få bredband via trådlösa alternativ. Det är en internationellt sett hög siffra. Samtidigt strävar vi vidare i riktning mot att kunna erbjuda både högre hastigheter och bättre täckning i hela landet. När det gäller Marie Nordéns fråga delar jag det starka engagemanget för att hela Sverige ska ha bredband i världsklass. Det är också visionen i regeringens bredbandsstrategi omsatt i det tydliga målet att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 megabit per sekund senast 2020. Det är glädjande att vi nu ser att utvecklingen går framåt snabbare än vad vi hade kunnat förvänta oss. Redan förra året kunde vi konstatera att vi når målet om att hälften av alla svenskar ska ha tillgång till bredband med så höga hastigheter redan i dag. Det är viktigt. Huvudprincipen är att marknadsaktörerna så långt det är ekonomiskt möjligt ska få stå för den bredbandsutbyggnad som behöver komma till stånd eftersom det är mest samhällsekonomiskt lönsamt. Men i de områden där marknaden inte räcker till gör regeringen stora insatser och skjuter till pengar. De kommande åren handlar det om en halv miljard kronor för att vara med och medfinansiera den bredbandsutbyggnad som behövs i hela landet. Där måste staten vara med och ge en hjälpande hand för att enskilda och företag ska kunna få tillgång till bra elektroniska kommunikationer på likvärdiga villkor.

Fru talman! Ministern säger att jag tar till starka ord för att säga att lagen inte fungerar. Låt oss titta på den rapportering av avbrott eller driftstörningar i Västerbottens län som jag har kollat. Jag har på kul plockat ut ett antal sidor - sex sju dubbelsidiga papper - som anger driftstörningar och avbrott. I de papper som jag har valt att ta med talar man om ifall det gäller fast eller mobil telefoni, vad det handlar om, i vilken omfattning det har skett, hur många som har drabbats och under hur lång tid störningarna eller avbrotten har varat. Jag ska inte dra allt, men det finns störningar och avbrott som har drabbat alltifrån 400 till 40 000 abonnenter. I Skellefteå blev hela staden av med all telefoni och datoranvändning under ganska lång tid därför att en kabel drogs av i Solna. Jag tror därför inte att lagen fungerar som den är tänkt att fungera. Det är viktigt att vi får sådant här att fungera. Jag är medveten om att det kan bli åsknedslag eller hända saker som gör att vi drabbas av avbrott. Men det handlar också om risken att sådana här avbrott blir till men för människor så att man inte kan nå SOS Alarm eller så att trygghetslarm inte fungerar. I de papper jag har här finns ganska många äldreboenden som i många timmar har stått utan kommunikation med yttervärlden. De har inte haft möjligheter att larma SOS eller hemtjänst eller vad det nu kan vara i äldreomsorgen. Detta är allvarligt. När ministern säger att regeringens politik bygger på en väl fungerande marknad och att det i första hand är operatörernas ansvar att tillgodose att detta fungerar menar jag att det är någonting i lagstiftningen och regelverket som inte fungerar. Jag är angelägen om att regeringen tar sitt ansvar för denna fråga, som faktiskt är ett samhälleligt ansvar. Vi har avreglerat marknaden, men det får inte innebära att man lever farligare i vissa delar av landet. Jag menar att det är samma sak som på många områden där regeringen har lämnat åt marknaden att ta hand om frågor som är viktiga samhällsfrågor. Jag funderar fortfarande över vem det är som har fått bestämma vad rimliga krav på säkerhetsnivån är. Stämmer vår definition av vad som är rimligt? Är den liktydig med teleoperatörernas? Jag tror inte det. I så fall skulle vi inte stå här. Då skulle inte människor, företag och myndigheter klaga på det här sättet och ha dessa svårigheter. Jag är övertygad om att en förändring i lagstiftningen måste ske, och jag vill gärna att ministern svarar på detta. Jag kan inte lagstiftningen utantill. Ministern säger att man med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för detta ska anpassa det hela till risken för störningar och avbrott. Förklara gärna det!

Fru talman! Hela Härjedalens kommun var utan bredband och telefoni i går från morgon till sen eftermiddag, och det fanns ingen backup. De var helt bortkopplade. När det gäller byalagens ansvar tycker jag att det är bekymmersamt att man lägger en så stor del av ansvaret för utbyggnaden på de enskilda individerna i byarna där det inte finns någon marknad som är intresserad av att gräva åt dem. Det kommer också att kräva en aktiv kommun. Utan det stödet spelar det ingen roll hur aktiva byalagen är. Kommunerna ser att behovet finns om man vill vara en attraktiv kommun, få ett näringsliv som vill verka där, människor som vill bo och leva där och få besökare. Men kommunernas ekonomiska situation är ju mer bekymmersam än någonsin. Många har en mycket ansträngd ekonomi. Det gäller framför allt de mindre kommunerna i glesbygden. De har en hög arbetslöshet som minskar skatteintäkterna. Allt fler blir långtidssjuka och arbetslösa, och de är hänvisade till försörjningsstöd från kommunen för att betala sitt uppehälle. Det här krymper kommunernas ekonomiska utrymme att utveckla datatjänster även om det är nödvändigt för utvecklingen av kommunen. Kommunerna har tagit över statens kostnader när människor har utförsäkrats från Försäkringskassan och inte har någon a-kassa när de är arbetslösa. Nu förväntas de ta ett större ansvar även för att bygga ut bredbandet. Det här leder till att utsatta kommuner hamnar i ett ännu sämre läge. Jag tycker att ministern borde vara bekymrad över detta och se att det här sätter redan utsatta kommuner i ett sämre läge än de kommuner de ska konkurrera med. Den strategi som Post och telestyrelsen nu arbetar efter innebär att man sätter fokus på den enskilda individen. Om inte marknaden fixar det här får man ta hand om det på egen hand. Visst får man lite stöd. Det finns pengar. Jag önskar naturligtvis att det fanns mer. Låt oss titta på vad som fanns att arbeta med tidigare. Det är 500 miljoner för utbyggnad av bredband under fyra år. Det motsvarar det som användes i hela Jämtland under åren 2001-2007. Hela Jämtland använde totalt 500 miljoner under den här tiden för att bygga ut bredbandet, och ändå finns det mycket kvar att göra. Det finns fortfarande kommuner som har en mycket liten andel fiberteknik. Det är nästan under 1 procent i vissa kommuner. Det beror inte på att kommunen inte är intresserad eller inte ser att det finns ett behov av just detta, utan det beror helt och hållet på de ekonomiska förutsättningarna. Ministern nämnde också det företag som för 300 miljoner nu ska börja bygga upp det mobila bredbandet. Det bekymmersamma är att de själva avgör var de ska börja bygga ut. Där hade man kanske önskat en tydligare styrning så att man ser var de största behoven finns. Utbyggnaden av 4G-tekniken kan ju avlasta utbyggnaden av fibertekniken i framtiden. Vi ska använda alla tekniker som finns tillgängliga. Jag önskar att man tänker om och inte sätter fokus på de enskilda byalagen och att man förstår vilka krav man ställer. Vad händer med de byar som inte har några människor som brinner för att jobba med detta? Ska de inte ha någon kraft?

Fru talman! Eftersom Anna-Karin Hatt har valt att slå ihop de båda svaren blir det två saker vi pratar om samtidigt, men det klarar vi av. Vi får prata om tryggheten och näringslivet och att leva och bo i hela landet och bredbandsutbyggnaden, vilket är en förutsättning för att klara det mobila bredband, samtidigt, men vi klarar att ta två debatter. Anna-Karin Hatt säger att det går så fantastiskt bra med utbyggnaden. Det har vi diskuterat tidigare, och det gör det. Det går relativt snabbt. Det beror bland annat på att Sverige låg i framkant eftersom vi införde de kommunala bredbandspengarna, hem-pc-reformen och it i skolan. Därför fick vi fart på det väldigt tidigt. Det har inte den borgerliga regeringen hejdat, och jag tycker att det är bra att bredbandsutbyggnaden fortsätter. Men vi är inte framme än. Vi har inte en tillräckligt bra bredbandsutbyggnad i hela landet, och vi har alldeles för långsamma nät. Regeringens vision om 100 megabit är en fantastiskt bra vision. Anna-Karin Hatt sade att vi redan har nått hälften. Det lätta är ju gjort nu. Det är byggt i städerna. Marknaden har byggt där det är tättbefolkat. Nu kommer det svåra. Det är hälften kvar. Det är inte bara obygden som är kvar, utan bara fyra mil härifrån Stockholms centrum, till exempel på Ekerö, saknar man de här snabba hastigheterna. Ibland låter det som om Anna-Karin Hatt säger att vi snart har uppnått målet. Vi har väldigt långt kvar innan vi har nått det målet. Nästa sak som jag tror att Anna-Karin Hatt kommer att kommentera är att hon har 500 miljoner i sin budget och att vi socialdemokrater inte har mer. Nej, vi har lika mycket till bredbandsutbyggnaden. Det brukar Anna-Karin Hatt säga i sitt sista inlägg. Jag kan ju säga det nu så behöver inte Anna-Karin Hatt säga det i sitt sista inlägg, utan vi kan diskutera hur vi ska göra för att flytta fram positionerna i stället. Det här med Fiber till byn var något som socialdemokratiska Sandvikens kommun införde. Nu har den borgerliga regeringen, via PTS, tagit det som sitt och fortsätter i andra delar av landet, men det räcker inte. Jag tror att vi får hjälpas åt att hitta utväxling på de pengar vi har. Vi har lika mycket pengar i våra budgetar för närvarande. Det gäller att se till att både den borgerliga regeringen och Socialdemokraterna flyttar fram positionerna. När det gäller tryggheten säger Anna-Karin Hatt att vi bor i de områden där det redan är möjligt att ringa och ha datauppkoppling. Men verkligheten säger någonting helt annat. De människor som vi träffar i Hagfors, Hofors, Åsarp, delar av Vara, delar av Töreboda, delar av Åsele, delar av Strömsund och delar av väldigt många kommuner i hela landet säger att det inte är så som Anna-Karin Hatt säger och som PTS:s kartor visar. Verkligheten visar något helt annat, nämligen att vi inte har tillräcklig utbyggnad av mobiltelefonnäten och inte tillräckligt hög hastighet. Människor berättar om de här problemen för oss. Jag väljer att lita på människorna i stället för på de teoretiska kartorna.
Fru talman! Jag vill tacka alla tre för nya inlägg, och inte minst Monica Green som beskrev att Socialdemokraterna inte har några större satsningar på bredband i sitt budgetalternativ. Ibland kan man få det intrycket när Socialdemokraterna tar till orda i de här frågorna att ni skulle ha mycket större satsningar än vad regeringen har. Det är bra att det blir klarlagt så här tidigt att så inte är fallet. När det gäller Katarina Köhlers kompletterande frågor kan man säga att vi alla kan önska att driftstörningar aldrig skulle uppkomma, apropå den lista hon själv hade tagit fram för sitt hemlän. Men det går inte att garantera att driftstörningar aldrig uppkommer. Det viktiga är att försöka förebygga och se till att de blir så få som möjligt och när de trots allt inträffar försöka se till att avbrotten blir så korta som möjligt. Det är också väldigt klart i lagstiftningen att det är kravet på operatörerna. De ska arbeta förebyggande för att se till att driftstörningar inte uppkommer. Om de uppkommer och det är en allvarlig störning är man skyldig att rapportera in det till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och till PTS och framför allt se till att avhjälpa problemet så snart som möjligt, allt i enlighet med ansvarsprincipen. Huvudansvaret är operatörernas, men regeringen satsar mycket resurser, inte minst via PTS, på att varje år tillsammans med operatörerna öka robustheten i näten. För att ta ett exempel har PTS tillsammans med operatörerna de senaste åren investerat i ett antal mobila, flyttbara basstationer som kan sättas upp i ett katastrofområde när något riktigt allvarligt har inträffat för att kunna garantera möjlighet till telekommunikation i området. Det är inte operatörerna själva som tolkar lagstiftningen och sedan gör som de vill, utan vi har en stark myndighet i Post och telestyrelsen som är tillsynsmyndighet för den här marknaden. De har också verktyg att ingripa och hade ingripit om de hade delat interpellantens uppfattning om att den här lagstiftningen inte fungerar. Det blir lite svårt för mig att förhålla mig till att du å ena sidan säger att du inte kan lagstiftningen och å andra sidan säger att det är uppenbart att förändringar i lagstiftningen måste göras. Jag delar över huvud taget inte den bedömningen. Vi har en tydlig ansvarsprincip i lagen om elektroniska kommunikationer i samhällets krishantering som vi arbetar utifrån och som faktiskt fungerar som den ska. När det gäller Marie Nordéns kompletterande frågor håller jag med om att byalagen verkligen är fantastiska. Det här är modern tids vägföreningsrörelse. De hämtar sin kraft i den starka insikten om att det behövs bra fungerande elektroniska kommunikationer för att hela landet ska kunna växa och utvecklas. När det gäller kommunernas engagemang och ansvar i de här frågorna kan man se att smarta kommuner sedan länge har engagerat sig tydligt i bredbandsfrågor och sett till att vara med och bygga ut bredband för att det ska finnas bra tillväxtförutsättningar lokalt. Det är en kommuns egenintresse att göra det. Det låter på Marie som att staten skulle överta hela ansvaret för bredbandsutbyggnaden. Då kan man fundera på: Hur ska man finansiera det? Om man skulle överföra hela ansvaret till staten, vilka skatter ska vi då höja för att klara av de stora investeringarna och friskriva operatörerna från det ansvar som jag tycker att de faktiskt ska ha? Sedan säger Marie Nordén att operatören själv kan välja hur man ska använda de 300 miljonerna inom 800-bandet och vilka man ska först ska ge tillgång till minst en megabit per sekund. Det stämmer inte. PTS har överlämnat den första listan med abonnenter. Den är konkret, med namngivna personer och fysiska adresser som den tillståndshavande operatören får förhålla sig till. Man kommer successivt att förse dem med nya listor på nya abonnenter som med de här pengarna ska få tillgång till bredband.
Fru talman! Jag vill bara säga att det jag sade till ministern var att jag inte kan lagen utantill och att jag därför inte kan alla formuleringar.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 Jag menar att det finns ett utrymme för tolkningar, och jag är lite fundersam över vem som har tolkningsföreträde. Jag vill fortsätta att prata om det här med trygghet och risken för driftstörningar och avbrott. Jag nämnde äldreomsorgen och äldre människor, och det finns ganska obehagliga exempel på hur folk har fått ligga och vänta och inte kunnat meddela sig. Skogsnäringen och många andra branscher har anpassat sin verksamhet utifrån den teknikutveckling som sker. Det innebär att det sitter skogsarbetare i skotare i dag och har mycket ensamarbete. De har förändrat sin verksamhet därför att de har utgått från att de kan lita på den teknik som finns. Man kan inte lita på den teknik som finns. Därför menar jag att det här är ett ansvar som samhället måste ta. Jag menar att regeringen borde se över lagstiftningen och titta på hur operatörerna faktiskt gör sina tolkningar av lagstiftningen och hur man från statligt håll håller efter så att vi kan ha en hög säkerhetsnivå när det gäller de här frågorna. Jag tycker att det är samhällets ansvar.

Fru talman! Bredband är lika viktigt som vägar, säger Anna-Karin Hatt tillsammans med några partikamrater i ett uttalande. Jag delar den åsikten. Därför menar jag att fokus måste vara på statens insatser och att nationella mål innebär nationellt ansvar. Just nu satsar Post och telestyrelsen mycket energi på att sätta fokus på den enskildes ansvar. Där marknaden inte bygger ut måste de boende själva skapa förutsättningar för att bredband med hög kapacitet byggs ut. Precis så säger man. Ja, smarta kommuner satsar på bredband. Men det finns också många fattiga kommuner som inte har råd att göra de satsningar som man ska göra om man ska vara smart. Man har ansträngd ekonomi, som jag sade tidigare, och man har tagit över en del av statens ansvar för de utförsäkrade och för de arbetslösa som är utan a-kassa. Vilka skatter ska vi höja? frågar statsrådet. Vi kanske ska börja med att ha en smartare jobb och näringspolitik som får fler människor i arbete, ökar statens intäkter och ökar kommunernas intäkter och förutsättningar att satsa mer på viktiga insatser i samhället. Den här regeringen har klippt bort 100 miljarder kronor i skattesänkningar främst till dem med de högsta inkomsterna, de största villorna och de största förmögenheterna. De pengarna hade vi kunnat använda delvis till att skapa bättre förutsättningar för glesbygdskommuner så att de också kunde vara konkurrenskraftiga i arbetet med att bygga ut bredband. Jag tycker, precis som flera har sagt här, att det är viktigt med ett säkert, snabbt och tryggt bredband i hela landet. Vi ser att det är någonting som kommunerna behöver. Men jag tycker att det är fel att det är den enskildes ansvar att driva det här i form av byalag. Hur fantastiska byalagen än är och hur stor kraft som än finns där är det inte alla byar som har just den kompetensen och kraften, men de har ändå behovet.

Fru talman! När det gäller hur man ska få mer utväxling på pengarna kan man kräva mer kartläggning och mer kanalisation. Man kan se till att det alltid läggs ned rör när det byggs nytt och ställa krav på att ha fiber i all nybyggnation och så vidare. Det går också att med krav från statens sida se till så att det bit för bit blir bättre med de höga hastigheterna. Ska vi klara 4G måste vi också ha en fiberutbyggnad. 4G kommer inte att åka hela vägen, utan vi måste också ha fiber i hela landet för att klara av det. Det har vi inte i dag, och vi har inte tillräckligt höga hastigheter. Vi har heller inte trygghet överallt. Det finns människor som känner sig oroliga över att inte nå hemtjänsten, och hemtjänsten har inte alltid mobiltäckning på väg till de äldre eftersom kravet på täckning bara gäller där människor bor, vilket gör att det går att komma upp i procent när det gäller hur många människor man når. Men vitsen med mobiltelefoner är att man ska kunna använda dem någon annanstans än där man bor. Det är därför som det är så viktigt att vi ser till att de här fläckarna utan täckning som finns i vartenda län försvinner. Inom turismen, lantarbetet och skogsarbetet måste man kunna ha täckning, liksom inom hemtjänsten när de är på väg till de äldre. De måste kunna nås. Det är en trygghetsfråga, men det är också en näringslivsfråga att det ska fungera i hela landet. Man ska kunna leva och bo i hela landet, tycker vi, och det tycker ju Anna-Karin Hatt också. Därför borde vi hjälpas åt med att få en bättre täckning i hela landet.
Fru talman! Jag tycker att man ska vara noga med att i den här typen av frågor inte skrämma människor i onödan. Operatörerna är skyldiga att omedelbart informera alarmeringscentralen om det finns driftstörningar, avbrott eller liknande som gör att nödsamtal inte kan förmedlas till en alarmeringscentral. De måste berätta vad det handlar om för avbrott, vilken omfattning det har och beräknad tid för avbrottet. SOS Alarm erbjuder på kommersiell basis viktiga samhällsaktörer abonnemang på uppgift om störningar i trafik-, el och telesystemen via den samverkanswebb som finns. Det är viktigt att framhålla att det är så det ser ut. Självklart har vi i Sverige, Katarina Köhler, en ordning där regering och riksdag stiftar lagar och myndigheterna har tillsyn över områdena och ser till att lagarna följs. Det gäller även på det här området. Det är också självklart att PTS granskar operatörerna så att de följer intentionen i lagen. Ett av skälen till att regeringen frigjorde 800-bandet för mobilt bredband var just för att kunna bygga upp mobilt bredband till de skogsarbetare, turistarbetare och andra som rör sig i de delar av landet som är obebyggda och där bredbandstillgången och hastigheterna behöver komma upp för att det hela ska vara acceptabelt. Det bandet rullas nu ut för fullt för att vi ska få mobilt bredband även i glesa delar av landet. Regeringens fokus är att där marknadskrafterna inte räcker till går vi in med omfattande insatser från det offentliga. Det handlar om en halv miljard i bredbandsutbyggnad de kommande åren. Vi arbetar via Bredbandsforum intensivt tillsammans med operatörerna, kommunerna och byalagen för att hitta modeller där vi på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan se till att hela landet får tillgång till bra bredband till höga hastigheter och långsiktigt också får bredband i världsklass i hela landet.